Fru talman! Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att BAE Systems ska offerera Archer till Danmark.Det danska försvarsministeriets inköpsorganisation DALO har inom ramen för sin upphandling av nytt artillerisystem inhämtat och utvärderat offerter från sju olika leverantörer, däribland BAE Systems. Fem av dessa har nu gått vidare för fortsatt utvärdering.

Fru talman! Tack, försvarsministern, för svaret på min interpellation! Det är alldeles korrekt att utifrån ett upphandlingsperspektiv just nu är Archer inte aktuellt för Danmark. Men min interpellation involverar de 24 pjäser som Norge tidigare beställde och som man nu har hävt sitt avtal angående och vill lämna tillbaka till Sverige. De här 24 pjäserna kommer av allt att döma att vara ett ansvar för den svenska staten och kommer att tas över av den svenska staten. De utgör, åtminstone med den planering som finns i inriktningsbeslutet, något av överskottsmateriel för ögonblicket.Försvarsministern säger att BAE inte längre är aktuella med Archer i upphandlingen. Men det här med upphandling är inte enda vägen att sälja försvarsmateriel till andra länder. Sverige har en lång tradition av så kallad government to government, där svenska staten säljer överflödig materiel till en annan stat. Detta har vi gjort i Tjeckien med stridsflygplan, i Ungern och Thailand med JAS Gripen och Singapore med ubåtar. Alla de här affärerna, fru talman, har varit second hand-affärer med överflödig svensk försvarsmateriel.Vi har ju, inte minst genom försvarsministerns försorg, ett bilateralt och viktigt samarbete med Danmark sedan några månader tillbaka. Det borde inte vara omöjligt för honom och för regeringen att med kraft försöka peka på alternativet att överta överflödiga svenska artilleripjäser som ett alternativ till den nu pågående upphandlingen.
Fru talman! Jag försöker svara på exakt det som stod i frågan som handlade om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att BAE Systems ska offerera denna pjäs till Danmark. Det var det jag svarade på. De har alltså offererat och blivit bedömda. Jag utgick alltså från Widmans egen formulering när jag formulerade svaret.Vi börjar närma oss en punkt när jag funderar på vad jag egentligen ska berätta när det gäller vilka resonemang som har förts i olika sammanhang, för det är ju en motpart inblandad. Jag är inte främmande för government to government-affärer. Det är ingenting som utgör ett principiellt hinder i något sammanhang. Man kan tänka sig arrangemang där man hittar en typ av uppgörelser där man säger att vi köper det här och ni köper det här. Det ska naturligtvis finnas med när man gör den här typen av bedömningar av hur man kan göra en affär med de här pjäserna.Det jag kan säga är att vi har kontakter med flera länder. Vi jobbar i förhållande till flera länder och försöker marknadsföra de här pjäserna på ett bra sätt. Här är industrin naturligtvis också aktiv. Det finns en respekt för det här systemet; det märker jag i de relationer jag har.Jag ska inte gå igenom alla detaljer nu, men det är ett system med mycket stark eldkraft. Det är ett effektivt system. Sedan är det klart att det finns en kostnadsbit kopplad till det här.Jag ska återkomma så småningom när vi är klara med den förhandling som sker med Norge. Då får jag återkomma till vad den innebär och vilka olika juridiska parametrar och balanspunkter och bedömningar som fanns i det sammanhanget. Men vi är inte där än.
Fru talman! Jag kan ha viss förståelse för att allt inte kan dryftas i en talarstol i vår kammare här i riksdagen. Samtidigt vill jag minnas att försvarsministern under hösten när han vid ett tillfälle besökte försvarsutskottet sa att de förhandlingar som pågick om de 24 avbeställda norska Archerpjäserna skulle vara klara vid juletid. Det var det besked som utskottet då fick.Nu har julen både kommit och försvunnit bakom oss, fru talman, och försvarsministern säger att det fortfarande pågår förhandlingar om vad som ska hända med de här 24 övertaliga pjäserna. Vi ser med spänning fram emot dels hur man reglerar sina förhållanden med Norge, dels huruvida de här pjäserna kan få avsättning någon annanstans.Jag vill peka på att det positiva med government to government är att prisbilden är mycket flexibel. När försvarsmaterielen är övertalig i det svenska försvaret, vilket den är enligt inriktningspropositionens planering, kan man också ibland sälja mycket billigt. Danmark är ett rationellt land som har gjort sig känt för att söka just kostnadseffektiva lösningar, och jag pekar här på en möjlighet för försvarsministern att kunna marknadsföra den svenska artilleripjäsen mot Danmark.Det finns dessutom, ska man säga, uppenbara fördelar om de nordiska länderna, inklusive Danmark, i större utsträckning kan välja samma förbandsbestämmande materiel. Det kommer att underlätta vårt övningssamarbete, och det kommer att underlätta samarbete i scenarier bortom fredstida förhållanden, som försvarsministern brukar beteckna det.
Fru talman! Jag delar grundinställningen att det naturligtvis skulle finnas fördelar om man kunde använda samma försvarsmateriel i ett nordiskt perspektiv. Den erfarenhet man får är att det är enklare att samarbeta om väldigt mycket annat, till exempel övningsverksamhet, informationsfrågor och olika typer av hantering. Däremot är just materielsidan betydligt krångligare. Det har vi flera exempel på i närtid.Om jag ska göra en uppriktig bedömning efter det här danska beskedet om hur de tänker gå vidare med artillerisystem tror jag att det är svårt att komma fram i Danmark. Jag måste ta det som de säger i sina utvärderingar på allvar.Skulle det finnas vägar in på något annat sätt är vi naturligtvis öppna för det. Men jag vill peka på att det inte är alldeles enkelt att gå runt realiteten.När det gäller den diskussion vi hade i utskottet är det väl riktigt som Allan Widman säger att vi hade ambitionen att vara klara till jul. Men sedan fanns det en utestående fråga som visade sig lite svårare än vi hade trott. Det är den som har dragit ut på tiden, och den handlar om en del pengar, naturligtvis. Om vi skulle kunna få loss ytterligare ekonomiska medel mot att det tar lite längre tid är det något jag tror att utskottet har fördragsamhet med. När det gäller Norge vill jag säga att detta att lösa ut själva avtalet och det som sammanhänger med det är en sak, men försäljningsdelen är en annan sak. Detta får man dela upp. Men vi jobbar intensivt med den frågan. Det finns ingen budget i svensk försvarsmakt för dessa 24 pjäser. Det alternativ vi jobbar med är att få dem försålda till annat land.
Fru talman! Nu tycker jag att det var försvarsministern som plötsligt blev lite vekmodig när det gäller möjligheten att sälja försvarsmateriel till Danmark.Det är förvisso sant när vi tittar på de stora plattformarna, oavsett om det handlar om stridsflyg, helikoptrar eller ubåtar, att de nordiska länderna har valt att gå helt egna, individuella vägar. Men det faktum att någonting är svårt kan inte göra att man ger upp hoppet. Det bör vara det sista som överger oss människor, enligt några visdomsord.Jag vill understryka för försvarsministern att mina kontakter med dansk försvarspolitik genom åren nog har bekräftat bilden av ett land som söker mycket kostnadseffektiva och snabba lösningar.

Jag kan försäkra försvarsministern om att utskottet är berett att vänta mycket tålmodigt på besked om Archer för det fall det kan leda till en minskad ekonomisk skada för Sverige och för Sveriges försvar.
Fru talman! Jag är nog inte vare sig vekmodig, undfallande eller något annat. Jag ville bara understryka det man har sagt i sin egen utvärdering, att artillerisystemet Archer tyvärr inte hör till de fem system som man har gått vidare med från den danska inköpsorganisationens sida. Man ska ha med sig det måttet av realism när man funderar på dessa frågor, så att man inte målar upp scenarier där detta framstår som betydligt enklare än det är. Det var egentligen bara det jag ville ha sagt i sammanhanget.Överläggningen var härmed avslutad.